Herr talman! I kompletteringspropositionen hävdade regeringen att det var nödvändigt med åtstramningar i svensk ekonomi och föreslog därför nya skattepålagor på svenska folket i en omfattning av mer än 20 miljarder kronor. Vi vet alla hur det har gått med stora delar av de framlagda förslagen såsom höjningen av momsen och slopandet av mjölksubventionerna. Sällan eller aldrig har väl en regering lidit ett så kraftigt nederlag som det här är fråga om. Men politik är ju det möjligas konst, så för socialdemokraterna är det bara att byta åsikt på några avgörande punkter för att därmed klamra sig kvar vid makten. I samband med framläggandet av åtstramningspaketet föreslog regeringen också av någon förunderlig anledning att partistödet kraftigt skulle höjas. En åtgärd av den karaktären hör enligt riksdagsordningen hemma i budgetpropositionen och skall således inte förekomma i kompletteringspropositionen. När det gäller partistödet är det verkligen inte fråga om någon åtstramning. Här plussar regeringen och utskottsmajoriteten på med 17 milj.kr. Regeringen sätter svångrem på vanliga människors hushållsekonomi, vilket särskilt drabbar dem som har det sämst ställt. De politiska partierna däremot — och då inte minst det egna — gynnas kraftfullt. Vi moderater kan inte medverka till en sådan politik, där konsekvensen och sakligheten helt lyser med sin frånvaro, och anser alltså att förslaget skall avslås. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Som vanligt försöker Hans Nyhage hålla eldande tal mot partistödet och mot höjningen av detta. Det har moderaterna gjort ända sedan det stödet tillkom. Här håller man eldande tal, och på Lilla Nygatan sitter Per Unckel och förnöjt kasserar in det här bidraget, därför att moderaterna är väldigt beroende av partistödet. Det går ju an att yrka avslag här, när man vet att det finns en stabil majoritet i kammaren för en höjning. Och det är ingen reell höjning som föreslås, utan det är en ren inflationsuppräkning av partistödet. Vill vi att vår demokrati skall fungera, måste vi ha fungerande partier som har rimliga arbetsförhållanden. Det är därför vi har ett partistöd, och det inser alla partier utom moderata samlingspartiet och miljöpartiet. Samtidigt konstaterar jag att miljöpartisterna i andra avseenden är väldigt angelägna att dra till sig alla förmåner som kan finnas här i riksdagen. I ett kommande ärende kommer miljöpartiet att stödja en uppräkning av kostnadsersättningen till riksdagsledamöterna, vilket är litet förvånande. Men det är ett senare betänkande. Herr talman! Det pågår en intensiv kampanj för att ansluta Sverige till EG, och vi överöses av information eller desinformation i denna fråga, som ju är av avgörande betydelse för vårt lands framtid. Enorma belopp satsas av påtryckargrupper som vill driva in vårt land i EG, och det går knappt en vecka utan att färgrika och glättiga broschyrer dansar in på ledamöternas bord, med avsikt just att sjunga EG:s lov. I denna ytterst viktiga fråga är det väsentligt att de politiska partierna får möjlighet att på egen hand skaffa sig information och ta nödvändiga kontakter. Vi i vpk tycker att ett särskilt anslag för denna verksamhet är ett rimligt demokratiskt krav. Därmed yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Det är skrämmande, tycker jag, att höra en ledamot av Sveriges riksdag hävda att beslut som fattas här inte skall respekteras. Är Bo Hammar beredd att också i andra sammanhang hävda den uppfattningen och agera på det sättet gentemot beslut som har fattats här i riksdagen?
Herr talman! Jag förstår inte vad Hans Nyhage menar. Självfallet respekterar vi i vpk alla beslut som fattas i den här kammaren. Vad jag har talat om är partistödet, som vi har till diskussion just nu. Moderaterna och miljöpartiet har avgivit en gemensam reservation som jag tycker är litet märklig, därför att ni önskar själva ingenting annat än att reservationen skall lida nederlag, så att Per Unckel och vännerna på Lilla Nygatan får de välbehövliga extra pengarna, som egentligen inte är några extra pengar utan en ren inflationsuppräkning av anslaget till partierna.
Herr talman! Vi moderater lägger fram våra förslag till hur vi anser att politiken skall skötas i det här landet. Vi finner det mycket anmärkningsvärt att i samma ögonblick som man lägger fram ett åtstramningspaket, som drabbar de sämst ställda i samhället, vill man kraftigt höja anslaget till de politiska partierna. Det är det vi går emot, och Bo Hammar antyder att vi inte skulle respektera det förslag vi har fört fram i en reservation.
Herr talman! Nej, det har jag inte alls antytt. Vad gäller att stoppa åtstramningspaketet tror jag att vänsterpartiet kommunisterna har gjort betydligt större insatser än vad moderata samlingspartiet har gjort. Skillnaden är att vi tycker att en kraftig åtstramning är nödvändig vad gäller de stora bolagen, de jättelika vinsterna och de jättelika förmögenheterna, men där är moderaterna inte intresserade av någon åtstramning. Men det hör inte heller till den här debatten. Vi tycker inte att det finns anledning att driva någon extrem åtstramningspolitik gentemot de politiska partierna och demokratin. Det är ju detta det handlar om, att partierna skall kunna fungera och verka i normal demokra = Prot. 1988/89:126 tisk ordning. Partierna är ju en avgörande del av vår demokrati. Då tycker vi — 1 juni 1989 det är rimligt att man efter tre år gör en måttlig uppräkning av partistödet, som ungefär motsvarar den inflation som varit under dessa år. Jag tror, herr talman, att moderata samlingspartietinte skulle ha framlagt denna reservation om man trott att förslaget skulle stoppas i riksdagen. Men nu har man en trygg förvissning om att förslaget går igenom. Både miljöpartiet och moderata samlingspartiet kommer att få de pengar som motsvarar ökade kostnader i vårt samhälle.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationen av miljöpartiet och moderata samlingspartiet angående det statliga partistödet. Vi tycker — precis som det står i riksdagsordningen — att frågan om partistöd hör hemma i den stora budgetpropositionen. Hade förslaget kommit med den är det troligt att miljöpartiet skulle ha varit med på denna höjning. Vi tycker precis som Bo Hammar och andra att partierna måste ha rimliga möjligheter att arbeta och få ordentligt stöd för detta. Men när man väljer att inte lägga partistödet där det egentligen hör hemma, alltså i den stora propositionen, utan väljer att vänta till kompletteringspropositionen, tycker vi det är osmakligt eftersom kompletteringspropositionens huvudinnehåll är åtstramning för den enskilde medborgaren i samhället. Att samtidigt höja partistödet i detta åtstramningspaket tycker vi är ganska oetiskt. Det är inte fair play, och det är huvudanledningen till att vi går emot höjningen nu. Partistödet har fått en olycklig utformning genom att det gynnar de stora partierna, som redan har stora organisationer och mycket folk och kan driva en kraftfullare politik, även om vi mindre partier i många fall är mera engagerade. Därför har vi i reservation 2 yrkat på en utredning om hur man skall få ett rättvisare stödsystem. Jag yrkar bifall till den reservationen. I reservation 3 har vi valt att följa utskottsmajoritetens linje. Vi tycker i och för sig som vpk att det är viktigt att de EG-kritiska grupperna i samhället får ökade ekonomiska möjligheter att driva sin kritiska linje till EG-anpassningen och EG-frågorna, men vi tycker att det förslag vpk valt att lägga fram fått en olycklig utformning. De som redan är EG-positiva får merparten av dessa pengar. Men de har redan rätt mycket pengar via näringsliv och olika intresseorganisationer. Därför har vi valt att följa utskottets linje.

Herr talman! Sture Thun säger att partistödet fanns med i huvudpropositionen. Ja, men förslaget om höjning kom först i kompletteringspropositionen. Vi är tveksamma till att lägga fram ett sådant förslag samtidigt som man kräver en åtstramning av svenska folket. Det är detta vi tycker är olyckligt. Om förslaget om höjning hade kommit där det skulle ha gjort, i den stora propositionen, hade vi sannolikt kunnat biträda det. Men när man av gemene man kräver att svångremmen skall dras åt tycker vi det sticker i ögonen att just i det ögonblicket begära höjning av partistödet. Det är därför vi har valt vår linje.
Herr talman! Frågan om höjningen av partistödet med 17 milj.kr. ingick i kompletteringspropositionen. Det kan knappast vara fel att anknyta till denna proposition. Men höjningen kommer i samband med ett åtstramningspaket som hårt drabbar många människor. Är det då underligt att man reagerar mot att de politiska partierna är beredda att höja bidragen till sig själva? I majoritetsskrivningen anges att det är normalt att ompröva partistödet vart tredje år. Vi skriver i dag 1989. Förra gången var 1987 — såvitt jag förstår är det inte vart tredje år, utan snarare vartannat.

Herr talman! Jag får tydligen förklara mig ytterligare för Sture Thun. Jag beklagar att jag behöver ta tid i anspråk för detta. Ett faktum är emellertid att vi tycker att det är ett synnerligen olämpligt tillfälle att höja partistödet. Det sticker i ögonen på gemene man. Medan vi kräver av honom att han skall dra åt svångremmen, ökar vi politiska partier hålen i vår svångrem. Detta vänder vi oss emot. Hade man bara valt rätt tillfälle, tycker vi absolut att partierna skall ha resurser att kunna gå emot både regering och näringsliv och andra intresseorganisationer. Därför krävs att partiorganisationerna har pengar. Det är vi i miljöpartiet fullt medvetna om. Men att lägga fram ett sådant här förslag i kompletteringspropositionen, som mest andas åtstramning för gemene man, tycker vi är helt felaktigt. Det är inte trovärdigt.

Herr talman! Det är väldigt tacknämligt med förslag till bättre förmåner för riksdagsmännen. Jag har engagerat mig mycket aktivt när det gällt att förbättra ledamotsstödet och när det gällt assistenthjälp, teknisk utrustning och bostäder för riksdagsmän. Det är viktigt att vi får bättre arbetsförhållanden så att vi kan arbeta effektivt och få den service som man har runt om i samhället i övrigt. Sådan service har vi ju inte här i riksdagen, även om förbättringar är på gång. Vad vi nu skall ta ställning till är ett förslag om mer eller mindre gratis läkarbehandling och fria mediciner för riksdagens ledamöter. Utgångspunkten i detta förslag är att riksdagsledamöterna skall jämställas med de anställda tjänstemännen här i riksdagen, som ju har samma förmåner som statligt anställda har generellt. Jag vill då säga två saker. Den ena är att riksdagens ledamöter inte är anställda här i riksdagen. Vi har ett förtroendeuppdrag från våra väljare. Den andra är att utgångspunkten skall vara att vi skall jämställas med våra uppdragsgivare, våra väljare, och de förmåner och regler som gäller för dem. Då är frågan hur det ser ut i samhället runt om i Sverige. De allra flesta anställda har gratis hälsokontroller. Det har också vi riksdagsledamöter redan i dag. Det finns inte mycket att orda om det. När det gäller läkarbehandling är patientavgiften i dag 65 kr. För statligt anställda betalar arbetsgivaren 60 kr. av dessa 65 kr. I övrigt, t.ex. på det privata avtalsområdet, förekommer det särskilt i stora företag att arbetsgivaren går in och betalar för läkarbehandling. Det är vanligare bland tjänstemän än bland arbetare. Det gäller dock inte generellt. För kommunalt anställda och landstingsanställda torde det inte alls förekomma, utan dessa får betala sina patientavgifter helt själva. Nyligen inrättade Stockholms läns landsting ett kort, som berättigar de anställda till vissa läkarbesök. Pensionärerna får betala sina läkarbesök själva, dvs. 65 kr. Det gäller också pensionärer som tidigare har haft statlig tjänst. När det gäller tandvård och fria läkemedel torde det vara ytterst ovanligt att arbetsgivaren går in och betalar. De allra flesta svenskar betalar själva. Det tycker jag att också vi riksdagsmän skall göra. Det skadar inte att vi har de regler som huvuddelen av våra väljare har så att vi inte avskärmar oss från vad som gäller för dem. Dessutom är det stötande att det, när vi till och från beslutar om en höjning av patientavgifterna här i Sveriges riksdag för att få in mera pengar till samhället, inte skall gälla oss, eftersom vi har beslutat att tillhöra någon sorts frikrets. Herr talman! Allt talar för att vi i dag skall avslå detta förslag, och det är också mitt yrkande.
Herr talman! Jag skall fatta mig väldigt kort. Birgit Friggebo höll ett anförande, som jag instämmer i till punkt och pricka. Därmed förkortar jag debatten.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket märkligt, Catarina Rönnung, att så snart någon är kritisk emot förmåner för riksdagsmän betecknas det som populism. Det ses inte som att man solidariserar sig med andra grupper i samhället, utan man får hela tiden höra att det är fråga om ett populistiskt sätt att agera och att vår reservation är populistisk. Jag vill ställa en fråga: När ni med kraft drev era jämställdhetsfrågor i början av seklet, var också det utslag av populism eller var det uttryck för en övertygelse? Det är faktiskt hos mig fråga om en övertygelse, även om Catarina Rönnung kallar det för populism. Jag hoppas att det var av övertygelse som socialdemokraterna drev sina solidaritetsfrågor i början av seklet. Tyvärr börjar man nu backa från de ståndpunkter man tidigare hade.

Herr talman! Jag tar inte så hårt på orden om populism. Den som har få argument höjer väl rösten i stället. Jag tillhör de personer som på gator och torg i valrörelser har försvarat förbättrade förmåner för riksdagsledamöter, och jag har rivit ned applåder på torg i Uppsala när jag har försvarat våra resor jorden runt. Det måste här föreligga några missuppfattningar. Jag vet inte om det är jag som har missuppfattat eller om det är Catarina Rönnung som har missuppfattat förslagen. Hon sade att läkarbesök skulle kosta 60 kr., att sjukgymnastbesök skulle kosta 35 kr. osv., men det är inte så. Vad det gäller är att riksdagen och skattebetalarna skall bestrida de kostnader som vi i dag betalar själva, så att det blir näst intill gratis för oss riksdagsmän att gå till läkare, tandläkare och sjukgymnaster och att lösa ut receptbelagda mediciner. Den andra missuppfattningen kom till uttryck när Catarina Rönnung sade att motsvarande regler gäller för de offentligt anställda och att vi skall jämföra oss med dem. Men så är det inte. På hela den kommunala och landstingskommunala sektorn betalar de anställda själva sina hälsooch sjukvårdsförmåner. Mitt argument är att jag inte tycker att vi riksdagsledamöter skall gå i täten när det gäller fria förmåner, som vi här beviljar oss själva. Jag har inte i sig någonting emot att det är gratis att gå till läkare och tandläkare och att få ut mediciner, men vi kan väl vänta med att införa dessa förmåner för oss tills nästan alla andra har fått dem ute i samhället — anställda inom den privata och inom den kommunala sektorn och pensionärer. Jag tror att det är ganska långt dit. Låt oss som riksdagsmän behålla den förmånen att veta vilka regler som gäller för vanligt folk ute i samhället, så att vi när vi går till läkare förstår hur andra upplever detta. Annars kommer väl de gamla vanliga frågorna i tidningarna om vad ett läkarbesök kostar osv., och så visar det sig att inga riksdagsmän annat än de som sitter i resp. fackutskott känner till detta. Det finns angelägnare reformer för att förbättra riksdagsmännens möjligheter att sköta sitt jobb effektivt. Vi är inte diskriminerade. Varför skall vi favoriseras framför den större delen av det svenska folket, Catarina Rönnung?

Herr talman! Catarina Rönnung frågar här om vi inte har varit på kostnadsfri läkarkontroll. Jag vet inte riktigt vad det har med saken att göra, men om Catarina Rönnung gärna vill få reda på det från denna talarstol kan jag ändå upplysa henne om att jag faktiskt inte har varit på någon sådan kostnadsfri kontroll. Vad gäller att vi skulle moralisera i stället för att arbeta för att andra grupper skall få dessa förmåner vill jag säga att det faktiskt är den senare linjen som jag och Birgit Friggebo har drivit. Vi tycker att andra grupper skall gå före, och när i princip alla andra har fått förmånerna i fråga kan också vi komma efter. Vi tjänar faktiskt inte så dåligt att vi inte har råd att betala de kronor som det kostar när vi går till läkare. Jag tycker därför att vi kan avvakta och låta de andra grupperna, som kanske har mindre inkomster än vi, gå före.

Herr talman! I förevarande enhälliga utskottsbetänkande, där jag nu yrkar bifall till utskottets hemställan, behandlas reglerna för interpellationsdebatterna, frågestunderna och budgetprocessen. Då det gäller ordningen för interpellationsdebatterna har utskottet funnit att de regler som på försök har tillämpats under några år har fungerat tillfredsställande, varför det föreslås att bestämmelserna nu permanentas. Däremot har problem uppstått beträffande frågestunderna. Framför allt har det varit svårt att finna en fast tid som kan gälla under hela riksmötet. Beroende på när arbetsplenum pågår har frågestunderna växlat mellan olika tider på torsdagar och fredagar. Nu föreslås att frågestunderna skall förläggas till tisdagar kl. 14.30, och avsikten är att ingen flyttning skall behöva ske till annan tid eller dag. Tyvärr innebär detta att sista tidpunkten för inlämnandet av frågor måste fastställas till fredagar kl. 10.00, dvs. hela fyra dagar i förväg. Det har dock inte varit möjligt att finna någon annan tillfredsställande lösning. Beträffande budgetprocessen skriver utskottet att det ännu är för tidigt att dra definitiva slutsatser om utfallet av den pågående försöksverksamheten. Utskottet ämnar emellertid i höst återkomma till denna fråga. Vad slutligen, herr talman, gäller de regler som riksdagen tillämpar i sitt arbete över huvud taget är det mot bakgrund av gårdagens händelse angeläget att framhålla att det är nödvändigt att samtliga ledamöter av riksdagen är lojala mot dessa fastställda regler. Det borde vara självklart att alla ledamöter av riksdagen vill värna om demokratins arbetsformer, men så tycks inte vara fallet. Genom att med applåder stödja den aktion som i går gjordes på åhörarläktaren och som ledde till att debatten här i kammaren måste avbrytas markerade ett antal miljöpartister att de inte respekterar de arbetsformer som här råder. En av miljöpartisterna uttalade under avbrottet sin åsikt om att aktionen på läktaren och den därpå följande applåden av en grupp miljöpartister skulle betraktas som ett utslag av yttrandefrihet. Om detta kvinnliga f.d. språkrör kallar en aktion, som innebär att en riksdagseller regeringsledamot tvingas att avbryta sitt anförande för yttrandefrihet, då har hon och jag helt olika uppfattning om vad som menas med yttrandefrihet. För mig innebär yttrandefrihet att låta en talare få tala till punkt. Det är bara talmannen som under vissa förutsättningar har rätt att avbryta en talare. Ragnhild Pohanka, ett annat kvinnligt f.d. språkrör, hävdade att man bara applåderade demonstranternas åsikter, inte deras metoder. Jag vill då fråga: Hur markerar miljöpartisterna att man ogillar metoderna? Det är viktigt att vi i alla lägen håller fast vid demokratins arbetsformer. Om jag skall tolka denna applåd välvilligt, var den till största delen spontan
Jag vill erinra Torgny Larsson om att vi nu diskuterar konstitutionsutskottets betänkande 37, som handlar om riksdagens arbetsformer, och inte gårdagens händelse här i kammaren. Med anledning av Torgny Larssons inlägg kommer jag att ge Hans Leghammar och Bo Hammar rätt att gå in i debatten. Efter detta påpekande ger jag också Torgny Larsson möjlighet att fullfölja sitt anförande.
Herr talman!

Jag hade ändå tänkt att avsluta mitt anförande med att poängtera vikten av att man följer de regler som har fastställts.
Herr talman! Jag vill bara få till protokollet antecknat att jag tycker att det är väldigt stötande att man tar upp den diskussion som Torgny Larsson nyss försökte att få i gång vid ett tillfälle, då de som han angriper inte är närvarande och kan gå i svaromål. Det vore intressant och nyttigt att ha en diskussion om vad som egentligen hände i kammaren i går, men, Torgny Larsson, var då ärlig och rakryggad och ta upp detta till debatt när personerna i fråga är här. Eftersom jag inte var närvarande i kammaren i går, har jag inte för avsikt att gå i polemik när det gäller denna fråga. Jag anser att — Prot. 1988/89:126 man skall vara ärlig och rakryggad och ta upp denna diskussion när de som = 1juni 1989
Herr talman! Jag delar talmannens bedömning att detta inte ingår i den aktuella debatten. Men eftersom frågan har tagits upp, vill jag ändå göra en markering genom att säga att jag anser det vara ytterst anmärkningsvärt och ytterst allvarligt när Torgny Larsson från konstitutionsutskottet går upp i talarstolen och säger att det finns ett antal ledamöter av denna kammare som icke respekterar demokratins arbetsformer. Inte heller jag var närvarande i kammaren när det applåderades, och jag vet inte hur många det var som applåderade. Såvitt jag förstår var sammanträdet då ajournerat. Man kan diskutera omdömesgillheten hos dessa ledamöter när det gäller den här frågan. Men jag finner det oacceptabelt att därifrån ta steget och säga att det finns en grupp ledamöter som inte respekterar demokratins arbetsformer. Beträffande det aktuella betänkandet tog Torgny Larsson upp frågan om kompletteringspropositionen, som inte närmare behandlas i detta betänkande, vilket beror på att utskottet är ytterst kritiskt mot det sätt varpå regeringen har framlagt kompletteringspropositionen och mot omfånget. Detta utgör egentligen inte en kompletteringsproposition. Därför vill utskottet närmare fundera över frågan om hur kompletteringspropositionen i fortsättningen skall hanteras. Detta är i och för sig också en fråga om respekt för riksdagens arbetsformer. Jag anser att Torgny Larsson har anledning att moderera sina uttalanden, åtminstone på den punkt som jag tidigare nämnde.
Herr talman! Jag anser att jag inte har någon anledning att moderera mig. Jag tycker att jag på ett så bra sätt som möjligt har försökt att förklara vikten av att man respekterar de arbetsformer som riksdagen har att tillämpa. Jag står fast vid detta.
Herr talman! Jag konstaterar att Torgny Larsson tyvärr tycker att det är schyst, ärligt och rakryggat att uttala sig kritiskt om personer som inte är närvarande och som själva inte kan delta i en diskussion om vad som har inträffat. Jag tycker att detta är en mycket dålig debatteknik. Det är okej att vara kritisk mot vad vissa människor har gjort och hur de har agerat. Men låt dem stå till svars för detta och ta upp deras agerande till debatt när de är närvarande!
Herr talman! Det är ju uppenbart att det på en del håll här i kammaren finns en stark irritation över att en betydande opinion — som omfattar tre partier: miljöpartiet, vpk och folkpartiet — anser att det lagstiftningsförslag som i går diskuterades var rättighetsinskränkande. Det är möjligt att det är 7 denna irritation som får Torgny Larsson att göra sådana oöverlagda uttalanden som han har gjort. Jag vädjar än en gång till Torgny Larsson, som medlem av konstitutionsutskottet, att ta tillbaka påståendet om att det skulle finnas några ledamöter i denna kammare som icke respekterar våra normala demokratiska arbetsformer. Jag anser att Torgny Larsson har anledning att retirera på den punkten, och det vore bra för oss alla om han gjorde det.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 24 om kapitalmarknaden innehåller elva yrkanden från fyra olika motioner. Det är förhållandevis väl kända ståndpunkter som här ånyo kommer upp till debatt. Jag tänkte dock hastigt beröra de fyra reservationer som vi moderater har ställt oss bakom och samtidigt förklara våra grundläggande ståndpunkter. Reservationerna 4 och 5 behandlar frågan ägandebegränsningar i bankoch försäkringsaktiebolag samt styrelserepresentation. Vi har även avgett ett särskilt yttrande när det gäller val av styrelseordförande i bankaktiebolag. Vår grundläggande uppfattning är att det räcker väl med bankinspektionen som tillsynsmyndighet över bankföretag resp. försäkringsinspektionen som tillsynsmyndighet över försäkringsbolag. Vi kan inte se att det tillför något nytt eller något positivt att ha speciella ägandebegränsningar i speciella bolag, typ bankoch försäkringsaktiebolag. Vi anser oss inte ha sett att det i bankoch försäkringsaktiebolag förekommer något utbrett missbruk av större ägares ställning. Vi finner därför inte någon anledning att behöva göra några sådana begränsningar. Det är därför som vi redan nu vill göra klart för regeringen vår inställning på denna punkt. När det gäller styrelserepresentation i banker anser vi att det inte finns några motiv för att politiker från regeringen skall väljas in i diverse olika affärsbanker. Detta ger inte någon ytterligare insynsmöjlighet att tala om för den beslutande politiska församlingen. Snarast för detta med sig att de politiker som sitter i bankföretagens styrelser kommer att bli något slags bankernas representanter i riksdagen. Detsamma gäller för val av styrelseordförande i bankföretagen, som skall godkännas av regeringen. Man skapar här mycket oklara förhållanden, där regeringen indirekt ändå blir delansvarig för valet av styrelseordförande. Det vore en rakare och enklare modell att låta bankinspektionen sköta tillsynen och låta banker och försäkringsbolag själva utse styrelser och styrelseordförande samt välja vilka ägare de önskar ha. Det är därför vi i reservation 6 inte vill att regeringen skall utse speciella representanter i försäkringsbolagens styrelser, som särskilt skall tillgodose försäkringstagarnas intressen. Detta skall tryggas genom försäkringsinspek tionen. Vi har väldigt svårt att inse att dessa speciella styrelserepresentanter skulle kunna ha en mycket bestämd uppfattning som avviker från övriga styrelseledamöter när det gäller att tillgodose försäkringstagarnas intressen. I reservation nr 7 berör vi fysiska personers aktieägande. Det är en fråga som har blivit uppmärksammad under senare tid, eftersom antalet fysiska personer som äger aktier i Sverige allvarligt har kommit att minska. I stället är det institutioner, stora fonder och stora bolag som har kommit att ta över en allt större del av den svenska aktiemarknaden. Vi vill här trycka på att vi tycker att det är viktigt att man får neutrala skatteregler så att även fysiska personers aktieägande får samma möjligheter och samma behandling som fonder, aktiebolag och liknande institutioner. Vi har redan fått vissa framstötar från olika utredningar om att man skall försöka få en neutralare kapitalbeskattning i vissa avseenden. Samtidigt finns det dock begränsningar. Man talar om att fysiska personers större aktieinnehav kanske måste sättas på aktiebolag för att kunna bedrivas på ett rationellt sätt. Detta finner vi vara oroande. Vi har även ställt oss bakom reservation nr 8. Den behandlar invandrares rätt att förvärva svenska aktier. Vi har mycket svårt att inse att man skall göra speciella undantag när det gäller invandrares möjligheter att förvärva bundna aktier, som alltså skulle vara förbehållna svenskar. Vi har stor förståelse för att invandrare vill köpa svenska aktier, och vi vill gärna uppmuntra detta. En särreglering så att vissa invandrare som har varit mantalsskrivna i Sverige ett visst antal år med hjälp av någon form av intyg från pastorsämbetet skulle kunna få köpa aktier som annars skulle vara undantagna från dem är dock ett ganska främmande inslag i den svenska lagstiftningen. Vi tycker i stället att det finns anledning att se över företagsförvärvslagstiftningen och utlänningsförbehållen i aktiebolagslagen. Det finns anledning att ha en betydligt öppnare syn på utlänningars möjligheter att äga svenska aktier, där vi får en betydande harmonisering i linje med vad som gäller ute i Europa med friare kapitalflöden och friare och större möjligheter för utlänning att förvärva svenska aktier. Det är en bredare och mer generell lösning utan speciella föreskrifter eller regler. Till betänkandet har vi även fogat två särskilda yttranden, som behandlar upphävande av börsmonopolet resp. börsstyrelsens sammansättning. Vi tycker att det är naturligt att upphäva börsmonopolet. Vi tycker vidare att det är naturligt att börsstyrelsen skall tillsättas av intressenterna på börsen. I dag utses en majoritet av regeringen. Vi tycker att det är viktigt för börsens funktion att den kan få sådana former som mer liknar dem som finns i så gott som hela den övriga västliga världen. I dag finns inga motionsyrkanden i den riktningen. Det finns dock anledning för kammaren att återkomma till denna fråga om ett år eller två. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4, 5, 6, 7 och 8.

Herr talman! Folkpartiets motion N364 innehåller en rad yrkanden, alla avsedda att ge Sverige en bättre fungerande aktieoch kreditmarknad. Som en röd tråd genom alla dessa yrkanden går vårt krav på att staten inte får ändra på spelreglerna på dessa marknader annat än då tvingande skäl för sådana ändringar finns. Sedan år 1982 har så skett vid hela 17 tillfällen, vilket utan tvivel orsakat att aktörerna på såväl aktiesom kapitalmarknaden i viss mån tappat förtroendet för Sveriges vilja och förmåga att upprätthålla fasta spelregler.

Sådana ständiga förändringar är av ondo! De har bl.a. medfört att handeln med svenska aktier och andra låneoch värdepapper håller på att flytta utomlands samt att enskilda personers ägande av svenska aktier fortsatt att gå ned. Fonder och institutioner, som arbetar med bättre spelregler, tar över aktieägandet i allt större omfattning. Folkpartiet anser — det framgår av våra reservationer — att kapitalmarknaden i vårt land fungerar bättre ju mindre detaljreglerad den är. Ett exempel härpå är det allmänna frisläppandet av kreditmarknaden i november 1985, vilket revolutionerat både den stora allmänhetens och företagens lånemöjligheter. Ett annat exempel är valutaregleringens upphävande, som likställt våra företags situation med deras utländska konkurrenters. Här väntar vi för Övrigt fortfarande på att utlänningar skall få rätt att köpa kronoobligationer, något som på sikt bör kunna pressa det svenska ränteläget nedåt. I reservation 1 efterlyser vi att riksdagen bör uttala som sin mening, att landet måste få en så väl fungerande och effektiv kapitalmarknad som möjligt. I reservationerna 4,5, 6, 7 och 9 följer vi upp detta allmänna önskemål med konkreta yrkanden. Vi anser sålunda, att statligt utsedda — eller godkända — ledamöter i bankers och försäkringsbolags styrelser innebär en helt onödig ”dubbelkontroll” av dessa företags skötsel. Att de följer gällande lagar och förordningar skall ju kontrolleras av bankinspektionen och försäkringsinspektionen. Har dessa inga anmärkningar bör företagen få handla fritt utan att staten skall ha någon ”extra” insyn i deras förehavanden. Sverige måste nu agera så att vi inte i onödan bygger upp olikheter i vår lagstiftning mot vad som framdeles kommer att gälla inom EG. Därför föreslår vi att av resp. utredningar föreslagna begränsningar i ägandet och i rösträtten i banker och försäkringsbolag avslås innan de införts. Detta är enklare än att ta bort dem igen då de senare skall ”harmoniseras” med de sannolikt enhetliga regler som kommer att införas inom EG. Då det gäller ägandet av aktier i Sverige, anser vi att regler och bestämmelser rörande enskilda personers aktieägande bör utformas så att det enskilda aktieägandet gynnas och helst börjar öka igen, mätt som andel av det totala aktieägandet. Hit hör — förutom avskaffandet av kreditoch valutaregleringarna — bl.a. inrättandet av lokala börser i exempelvis Skåne och Västsverige, liksom fortsatt utbyggnad av OTC-listan, O-listan och aktieoptionsmarknaden. Vi anser att börsmonopolet bör avskaffas på sikt, även om detta kräver en del bestämmelser. Vi anser även att utländska medborgare, som arbetat så länge i Sverige att de fått rösträtt i kommunalvalen, bör få köpa alla slags svenska aktier. För närvarande får de endast köpa s.k. fria aktier, vilket innebär en onödig diskriminering. Jag är medveten om att föregående talare tyckte att vi hade gjort en konstig begränsning när det gäller vilka utländska medborgare som skall få köpa aktier.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

Herr talman! Vi har från centern undertecknat två av de nio olika reservationer som har fogats till betänkandet. Jag skall mycket kort beröra de två reservationerna. Låt mig först säga att en fungerande kapitalmarknad är nödvändig för näringslivsutvecklingen och för den regionala utvecklingen men även för de enskilda hushållen. Vi har anledning att återkomma senare till en kanske vidare debatt om kapitalmarknadsfrågorna, när riksdagen har att ta ställning till värdepappersmarknadskommitténs förslag, som till slut kommer att hamna på riksdagens bord. I en av våra reservationer har vi tagit upp frågan om kapitalmarknadens regionalpolitiska ansvar. Grundläggande för möjligheten att skapa regional balans i landet är utan tvivel att det finns tillgång på kapital. Koncentrationen och etableringen av företag i några få orter hotar att dränera utsatta regioner på ekonomiska resurser. Man flyttar kapital från utsatta områden till koncentrationsområden. Många erfarenheter de senaste åren har visat på denna utveckling. En åtgärd som har bidragit till sneda och felaktiga kapitalströmmar är införandet av löntagarfonderna. Införandet av fonderna innebär att man flyttar ekonomiska resurser från småföretag i utsatta regioner och kanaliserar dem till storföretag och koncentrationsorter. Det är också mot den bakgrunden vi föreslår att löntagarfonderna skall avskaffas. De bidrar till att skapa en felaktig kapitalmarknad och felaktiga strömmar av ekonomiska resurser. Det är emellertid också viktigt att bankväsendet och alla de finansieringsinstitut som finns på marknaden tar ett ökat regionalt ansvar för att minska koncentrationen både av sin egen verksamhet och av kapital till expansionsorterna. Det finns anledning att närmare belysa detta. I reservation 2 har vi pekat på hur exempelvis ERU skulle kunna få i uppgift att analysera och komma med förslag till hur olika former kan utvecklas, så att banker och andra finansieringsinstitut skall kunna medverka i att bygga upp en kapitalmarknad som gynnar en utveckling mot regional balans. Det har vid olika tillfällen gjorts små beräkningar för enskilda kommuner av hur kapitalströmmarna går från den lilla kommunen ut till andra regioner i landet. Det finns skäl att låta exempelvis ERU studera detta i ett större sammanhang. Herr talman! Slutligen har vi i en reservation tillsammans med ett par andra partier, moderaterna och folkpartiet, tagit upp frågan om hur vi skall öka de fysiska personernas aktieägande. Det är inte tillfredsställande, som har skett de senaste åren, att institutionaliseringen av aktieägandet har ökat. Införandet av löntagarfonderna och AP-fonderna har inneburit ett passivt ägande, ett fjärrstyrt ägande. I stället vill vi fträmja de enskilda människornas aktieägande för att därigenom också öka delägarskapet i näringslivet och dessutom främja sparandet och förmögenhetsuppbyggnaden i de enskilda hushållen. Det är starka motiv för att vi skall kunna få ett system som främjar de fysiska personernas aktieägande. Det krävs en rad olika åtgärder på detta område. Jag tror att vi har anledning att komma tillbaka när värdepappersmarknadskommitténs förslag når riksdagens bord. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer i detta betänkande som centern har undertecknat.

Herr talman! Den behandling av kapitalmarknadsfrågorna som skall ske här i kammaren är föranledd av ett antal ganska disparata motioner. Från borgerligt håll, m och fp, vill man ge det privata kapitalet friare spelrum genom att minska statligt inflytande över börsen samt i bankernas och försäkringsbolagens styrelserum. Miljöpartiet har motsatt sig ett sådant avskaffande av statens möjligheter till insyn och påverkan. Vi vet visserligen att det finns stor risk att dessa statliga representanter påverkas av den konformism som råder i dessa styrelserum och kretsar och att de tänker ungefär likadant som alla de andra som sitter där och satsar på kortsiktig lönsamhet snarare än på samhällsekonomisk hänsyn. Vi menar ändå att det är viktigt med en viss statlig insyn i och påverkan på dessa verksamheter, som har så stor betydelse för hela samhällsutvecklingen. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 4, 5 och 6. Jag yrkar likaså avslag på reservationerna 7, 8 och 9 beträffande aktiehandeln. Vi är inom miljöpartiet skeptiska till en ökad frihet för det lättflytande internationella kapitalet som, enligt vår uppfattning, bär ansvaret för ganska mycket elände, mycket rofferi när det gäller naturtillgånger i världen. Vi anser att de frågor som aktualiseras i dessa reservationer bör tas uppi ett större sammanhang. I det sammanhanget bör givetvis också frågan om det enskilda aktieägandet tas upp. Jag håller med föregående talare om att det är ett bekymmer att aktieägandet alltmer har institutionaliserats. Däremot yrkar jag bifall till reservation nr 3 om regionalpolitiska aspekter på kapitalförsörjningen. Den reservationen är ganska lik centerns reservation nr2. Det talas mycket om regionalpolitiskt stöd här i riksdagen. Det talas om stöd till svaga regioner. Man får lätt den uppfattningen att landsbygd och glesbygd är lågproduktiva och hålls vid liv av tätorterna. Miljöpartiet ifrågasätter detta. Vi vill ha klarlagt hur kapitalströmmarna går, på både den offentliga och den enskilda sidan. Hur mycket av det samhälleliga kapitalet per capita går till landsbygden jämfört med det bidrag landsbygden lämnar till landets försörjning? I det sammanhanget vill vi att en utredning också skall ta hänsyn till hur obalansen mellan tätort och glesbygd skall kunna utjämnas och hur ett system med lokala näringslivsfonder, s.k. närfonder, skulle kunna bli ett redskap för en sådan politik. Vi har tagit upp detta flera gånger förut här i kammaren. Jag är av den grundläggande meningen att vi behöver korrigera vår uppfattning om vilka grupper och regioner i Sveriges land som är närande och vilka som är tärande. Jag tror också att till de tärande hör de alltmer växande grupperna av bärande, nämligen sådana som bär attachéväskor fram och tillbaka i de större orterna. Att klarlägga dessa förhållanden, herr talman, är förvisso icke en enkel sak, men just därför i högsta grad önskvärt.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 24 handlar om motioner med anslutning till kapitalmarknaden. Precis som Per Westerberg sade är detta kända frågor och kända ståndpunkter från de olika politiska partierna. Lars De Geer tog upp mycket som handlade om skattefrågor och olika typer av pålagor som han uppfattade att regeringen har infört sedan 1982. Det är frågor vi inte har att behandla i vårt utskott. Därför avstår jag från att kommentera de frågorna. Flera av de motionsyrkanden som tas upp i betänkandet berör olika utredningsförslag som är föremål för remissbehandling eller annan beredning. Mot bakgrund av att de olika motionsförslagen är föremål för beredning yrkar majoriteten i utskottet avslag på motionerna och bifall till utskottets hemställan. I motionen från folkpartiet yrkas bl.a. att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna ett uttalande om vikten av en effektivare kapitalmarknad. Från majoritetens sida anser vi det självklart att alla politiska partier och varje regering, oavsett vilken politisk sammansättning den har, beaktar en effektiv kapitalmarknad som mycket viktig. Vad som kan skilja är uppfattningen om hur en sådan marknad skall vara beskaffad och vilka åtgärder som skall sättas in i olika lägen för att öka effektiviteten. När det gäller regler för ägandebegränsningar i affärsbanker och försäkringsbolag hänvisar utskottsmajoriteten till att beredning pågår i dessa frågor. Vidare sägs det i motionen från folkpartiet att det inte bör finnas offentliga ledamöter i affärsbankernas styrelser och att regeringen skall vidta sådana ändringar i banklagstiftningen att den offentliga representationen utgår. Näringsutskottet har vid flera tillfällen avstyrkt liknande motionsyrkanden, senast våren 1987 i samband med den nya banklagstiftningen. När det gäller värdepappersmarknaden finns det också motioner med långtgående krav i fråga om bl.a. insiderlagstiftning och börsmonopolets avskaffande. I betänkandet redovisas att värdepappersmarknadsutredningen har dessa frågor att ta ställning till. Utredningen väntas vara färdig under 1989. Värdepappersmarknadsutredningen har sin bakgrund i tidigare frågor från näringsutskottet, där vi i mycket stor enighet har begärt att regeringen skulle tillsätta utredningen för att olika frågeställningar som har tagits upp i bl.a. motionsyrkanden skall belysas. Jag yrkar avslag på dessa motioner. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Birgitta Johansson ansåg att jag räknade upp skatteåtgärder som inte hörde till debatten. Men jag vill påpeka att dessa skatteåtgärder har skapat ett dåligt klimat på kapitalmarknaden som bidrar till ineffektivitet på denna marknad. Det är därför vi har tagit upp detta som ett yrkande i reservation 1. När det gäller insiderlagstiftningen har Birgitta Johansson och jag inte olika åsikter. Vi anser att denna lagstiftning måste skärpas, så att insideraffärer kommer till stånd i så liten omfattning som möjligt.
Herr talman! Jag vill till Lars De Geer säga att om jag sade att frågan om skatteregler inte hörde till debatten, menade jag naturligtvis att den inte hör hemma i näringsutskottet.

Herr talman! Det finns en folkpartimotion, som bl.a. jag står bakom, om diskriminering av invandrares aktiesparande. Jag tycker att denna motion motiverar några kommentarer utöver dem som redan har gjorts. Jag är egentligen förvånad att den här särbehandlingen alltjämt finns kvar. Om jag är riktigt underrättad har denna fråga nämligen utretts inom industridepartementet för några år sedan, och man kom då fram till just den lösning som folkpartiet i motionen föreslår som den lämpliga, nämligen att invandrare som har varit bosatta i Sverige så länge att de har förvärvat rösträtt i de svenska kommunalvalen skall ha rätt att köpa aktier, fria såväl som bundna, på samma villkor som svenska medborgare. Men detta förslag fastnade i regeringen, och där verkar det än så länge sitta fast. Det som Per Westerberg sade om att vår lösning är en särlösning och att det är naturligare att släppa fältet helt fritt och inte göra någon distinktion mellan de människor som har kommunal rösträtt och dem som inte har det är, såvitt jag förstår, tillämpligt endast på invandrare från EG-länderna. Moderaterna tänker sig att EG så småningom kommer fram till ett system som innebär att aktieägandet är fritt i hela dess område och där Sverige, vare sig Sverige är medlem eller nära anpassat till EG, kan verka. Men alla invandrare kommer ju inte från EG-länderna. Därav följer ett behov av någon form av avgränsning när det gäller invandrare från andra håll, om man inte vill ha en generellt fri aktiemarknad där alla invandrare oavsett hur länge de har varit i landet och oavsett varifrån de kommer skall kunna köpa alla former av svenska aktier. Då kommer vi in på det problem som egentligen är grundorsaken till att folkpartiet har föreslagit en sådan distinktion mellan dem som har rösträtt i kommunalvalen och dem som inte har det, nämligen det resonemang som ofta förs inom näringslivet om risken av s.k. take-overs, dvs. intressenter i andra länder som skulle kunna utnyttja en sådan bestämmelse för att ta över svenska företag på ett sätt som vi i Sverige kanske inte önskar. Såvitt jag förstår är detta problem ganska ofta överdrivet, men det kan ändå ligga något i dessa farhågor. Jag tycker ändå att det verkar finnas goda skäl att låta detta finnas med vid bedömningen av huruvida det behövs någon form av kriterium eller ej på vilka invandrare som bör ha rätt att förvärva olika typer av aktier i Sverige. Beträffande uttrycket särlösning vill jag säga att jag i och för sig har respekt för den principiella stringens som Per Westerberg ger prov på.

Detta är fråga om en särbehandling som är väsentligt allvarligare. Och den berör ett mycket stort antal människor. Det vore därför bra om riksdagen kunde ta sig samman och göra det som man på industridepartementet har utrett och var beredd att genomdriva redan för några år sedan innan man tydligen av någon anledning fick kalla fötter. När industridepartementet inte klarade av detta bör riksdagen kunna ta detta initiativ.
Herr talman! Jag anser att det vore naturligt att man tog steget fullt ut på en gång. Det är detta vi pekar på i reservation 8. Jag har respekt för Håkan Holmbergs synpunkt om att det i dag görs en särbehandling av invandrare. Men det sker tyvärr en särbehandling av alla icke svenska medborgare. Vi moderater har den grundläggande åsikten att man måste harmonisera mot de förhållanden som gäller inom den Europeiska gemenskapen. Och såvitt jag förstår av den debatt som förs kommer det att innebära att man i Sverige blir tvungen att upphäva en rad lagar när det gäller företagsförvärv och utlänningsförbehåll som i dag drabbar alla utlänningar vare sig de kommer från EG-länderna eller från andra länder. Det är en mer heltäckande lösning som jag anser viktigare än en särlösning för endast invandrare med kommunal rösträtt i Sverige.
Herr talman! Jag har respekt för Per Westerbergs synpunkt, men den innebär i det fall vi nu har att ta ställning till att man från moderat håll avstår från att medverka till en opinionsyttring som förhoppningsvis skulle kunna leda till att den nuvarande diskrimineringen, som är högst påtaglig och som djupt berör många människor, skulle kunna avvecklas fortare. Ju längre det dröjer innan man tar ett initiativ i denna riktning, desto mer ovisst är det ju vad resultatet till slut blir. Det är ju inte alls säkert att det blir någon form av uppgörelse av den typ som Per Westerberg skisserar. I så fall kommer frågan tillbaka till oss: Vill vi ha denna diskriminering som består år efter år eller vill vi det inte? Jag anser att vi skall ta ett initiativ nu för att försöka få bort denna diskriminering.
Herr talman! Jag anser att man i stället bör ta ett initiativ som gäller alla utlänningar genom att upphäva denna typ av lagar som innebär diskriminering och inte bara ta ett initiativ som gäller endast en enda grupp. Dessutom vill jag påpeka att den fria kapitalmarknaden inom EG kommer att införas redan 1990. Det kommer därför ganska snart att finnas behov i Sverige av förändringar när det gäller denna typ av lagstiftning.

Herr talman! Detta inte alldeles imponerande betänkande inrymmer i sig en betydande förnyelse av den svenska försäkringsmarknaden. I och med att försäkringsmäklare nu tillförs marknadsbilden får vi räkna med att en hel del innovationer kommer att presenteras för försäkringskonsumenter, såväl privatpersoner som företag, och kanske allra främst därigenom att dessa försäkringsmäklare nu kan representera försäkringsgivare som inte är koncessionsgivna i Sverige. Man kan nu se framför sig framväxten av en livfull försäkringsmarknad med inslag av framför allt utländska idéer. Vi moderater, vi borgerliga politiker, hälsar denna förstärkning av konsumentens ställning med tillfredsställelse. Vi menar att i den utvecklade konkurrensen ligger en försäkran för att konsumentens försäkringsintressen bättre tillgodoses. Det mest väsentliga med det här betänkandet och den här innovationen är emellertid det som inte sägs i betänkandet, men som berördes i en av motionerna till riksdagen i anledning av regeringens proposition, nämligen den förändrade ställning i konkurrenshänseende som detta innebär för de i Sverige verksamma försäkringsbolagen. De placeringsregler som gäller och de försäkringsvillkor som uppställs för i Sverige verksamma försäkringsbolag gäller givetvis inte för utländska försäkringsbolag. Man kan nu se att försäkringsmäklare kan erbjuda en konkurrens om den svenska försäkringsmarknaden som inte kan motsvaras av de företag som är verksamma här. Vi anser att detta är en orimlig ny situation, och vi förutsätter att riksdagen får ett förslag om en förändring i försäkringsbolagens ställning härvidlag, åtminstone i samband med att kapitalmarknadsutredningens betänkande blir föremål för lagstiftning efter behörig remissomgång. Det är beklagligt att inte riksdagens handläggningsordning gav utrymme för denna ståndpunkt och markering i detta betänkande. Jag är därför angelägen om att göra den litet mera omfattande än vad som eljest kanske varit nödvändigt i detta inlägg, så att det till riksdagens protokoll fogas den synpunkt jag här velat lägga på försäkringsmäklarna och försäkringsindustrin i stort. För oss borgerliga politiker blev det en självklar uppgift att bevaka att denna lag inte skulle inrymma inskränkningar i den näringsfrihet som alla de tre borgerliga partierna fäster så stort avseende vid. Det kan vara skäl att påminna om att vi moderater driver tanken att näringsfrihet skall grundlagfästas. Vi har därför funnit skäl att göra en markering i reservation 2, till vilken jag härmed yrkar bifall, av innebörden att de begränsningar i kvalitetshänseende som lagstiftningen här innehåller när det gäller försäkringsmäklare inte får en tillämpning som är inskränkande i den mycket grundläggande näringsfriheten. Jag vill till sist bara för formens skull yrka bifall även till reservation 3, och jag överlåter åt Lars De Geer att närmare utveckla grunden för den reservationen, eftersom den vilar på ett folkpartistiskt yrkande.

Herr talman! I folkpartiet slår vi vakt om näringsfriheten. Vi tycker att prövning av någons utbildning eller lämplighet genom myndigheters försorg egentligen skall göras när det är fråga om befattningshavare som har ansvar för hälsa, liv och lem. Det kan vara läkare, veterinärer, apotekare eller inspektörer av sådana inrättningar som ångpannor och hissar. Vi tycker däremot inte att det finns anledning att myndigheterna skall pröva restauranger, hamburgerbarer, frisörer och taxiverksamhet. De skall få kämpa på marknaden. Är de bra kommer de att lyckas, och är de dåliga kommer de att misslyckas. Därför motsätter vi oss de i 5 § mom. 4 och 5 i det här lagförslaget föreslagna villkoren. I det första momentet säger man att det skall finnas en statlig granskning av en tillfredsställande utbildning, och i det andra momentet att det skall finnas en lämplighetsprövning av vederbörandes vandel och karaktär. Vi tycker att marknaden skall få göra den prövningen. Jag vet att man kan rikta invändningen att de som anlitar en försäkrings mäklare kan råka ut för en felaktig behandling. Gentemot detta kan jag säga att vi motsätter oss inte 5 §, mom. 3. Där står det att de som ägnar sig åt försäkringsmäklarverksamhet skall vara tillfredsställande försäkrade. Genom en sådan försäkring skyddar man kunder mot grov oaktsamhet från försäkringsmäklares sida. Vi tycker att det viktiga i den här försäkringsmäklarverksamheten är att den mäklare skall anses lämplig som till sina kunder förmedlar rätt försäkring till rätt pris. Det skall vara kriteriet — inte utbildning eller lämplighet. Vi hari reservation 3 också motsatt oss att en försäkringsmäklare skall vara skyldig att till sin uppdragsgivare, dvs. kund, uppge vad han tjänar. Vi tycker att det är stötande för liberala åsikter att man skall kunna fråga någon vad vederbörande har tjänat på ett uppdrag och att han enligt lag skall vara skyldig att uppge detta. Någon sådan bestämmelse finns såvitt jag vet inte någon annanstans i vårt näringsliv. Varför skulle man införa den här? Detta innebär inte att vi i folkpartiet inte är rätt kritiska mot försäkringsbolagens beräkning av provision till sina egna fälttjänstemän. Där har det förekommit arrangemang som innebär att praktiskt taget hela första premien, och ibland mer, går åt till belöning åt den som har sålt försäkringen. Nu tror jag att ändringar är på väg i försäkringsbolagen i den frågan. Men den frågan hör egentligen inte till försäkringsmäkleriverksamheten. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! När förslaget om försäkringsmäklare kom till näringsutskottet fick vi ta del av olika föredragningar. En av de uppgifter som Nic Grönvall har lämnat här, nämligen om försäkringsbolagens olika placeringsmöjligheter utomlands och i Sverige, var just en sådan uppgift som vi fick vid en av dessa föredragningar. Det står alltså helt klart att utländska försäkringsbolag och svenska försäkringsbolag har olika placeringsmöjligheter. Ändå har de svenska försäkringsbolagen lyckats placera sina vinster så pass bra att de hittills haft rätt stora återbäringsmöjligheter till kunderna. Att utveckla en försäkringsmäklarverksamhet i Sverige innebär nya förhållanden för de vanliga försäkringstagarna. Försäkringsmäklare kommer att ha mycket lättare att operera i folkrika och företagsrika områden. Sannolikt kommer försäkringsbolagens normala servicenivå att sjunka gentemot vanliga kunder. Vi har tyckt att bristerna i förslaget och det förhållandet att det egentligen inte finns något riktigt konsumentintresse utöver företagens intressen har varit så starkt vägande att vi har yrkat avslag på förslaget. Det avslagsyrkandet finns i reservation 1, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Paul Lestander skall ju inom kort lämna riksdagen, så jag vill inte försumma tillfället att ta en replik med honom. Det har alltid bragt mig ett stort nöje att debattera med Paul Lestander. Det finns emellertid även sakliga skäl att göra det. Paul Lestander bygger hela sin ståndpunkt i fråga om denna lagstiftning på, som jag ser det, en total felsyn. Det är ingenting ovanligt när det gäller den ideologi som Paul Lestander företräder. Det finns ändå skäl att belysa denna felsyn. Den förändring på den svenska försäkringsmarknaden som försäkringsmäkleri kommer att innebära är ju egentligen, som jag sade i mitt anförande, inget annat än en förbättring av konsumentens ställning. Det finns ett uttryck som förekom i föredragningarna i näringsutskottet som det är skäl att påpeka i detta sammanhang, nämligen att försäkringstagare får möjlighet att begära försäkringsplacering på ett visst vis. Därigenom ökar alltså försäkringstagarens inflytande över hans egen besparings förvaltning, det som Paul Lestander litet felaktigt kallar för försäkringsbolagens vinster. Vi moderater har sagt i många år att vi vill införa denna placeringsform i Sverige. Nu är vi glada över att de svenska konsumenterna får tillgång till denna i vårt land genom försäkringsmäkleriverksamhet. Så den felsyn som är grunden till reservation 1 kan jag bara beklaga, men att den finns där är ett faktum.
Herr talman! Det är litet skrattretande när Nic Grönvall härleder en eventuell felsyn från en ideologisk ståndpunkt. Nic Grönvall är ju en välutbildad och djupt kunnig man i vissa avseenden, men han klarar faktiskt inte att föra en dialektisk debatt där man närmar sig en syntes från en tes och en antites. Nic Grönvall för alltid sina debatter från att allt rött är svart och allt blått är fint. Den typen av debatteknik kan man utveckla med en bra vokabulär och en bra utbildning men kanske ett svagt faktaunderlag. Man döljer det svaga faktaunderlaget med dessa andra i och för sig respektingivande inslag som jag nämnde. Det är faktiskt så att det Nic Grönvall kallar för konsumenter är kapitalstarka köpare i folkrika och företagstäta områden. Det kommer inte att finnas utrymme för försäkringsmäklare i glesbygd. Man genomför ett system som innebär faror för konsumenterna, som också har framhållits, nämligen mäklarnas egen kapitalförvaltning, egna möjligheter att uppbära premier och möjligheter att också ta emot försäkringsbelopp. Det finns alltså faromoment i detta. Till en seriös debatt hör att man lyfter fram alla delar av en fråga.
Herr talman! Jag fruktade först att Paul Lestander skulle ägna sig åt att närmare förklara hur han debatterar och bortse från debattens innehåll. Paul Lestanders debattkonst känner vi till, den är inte på något vis föraktlig. Det är egentligen av pur beundran för den som jag nu står här. Men Paul Lestander återföll till sitt gamla klassiska knep, nämligen att måla upp faror som inte finns och med utgångspunkt i dessa faror föreslå regleringar för marknaden som inte behövs. Naturligtvis har en försäkringsmäklare, som är en rörelseidkare, allt intresse att serva hela försäkringsmarknaden. Jag kan ordna det så att Paul Lestander får besök av en försäkringsmäklare när lagen har trätt i kraft. Försäkringsmäklare har stort intresse av att träffa kunder av alla kategorier för att sälja alla sorters försäkringar.
Herr talman! Det blir alltmer förvånande. Vi yrkar ju avslag på propositionen. Med yrkandet följer att regeringen har alla möjligheter att komma tillbaka med ett nytt och bättre underbyggt förslag, där man täcker in de brister som vi anser att förslaget har. Men Nic Grönvall lyfter fram mina knep, min debattkonst och påstår att jag naturligtvis måste ha fel. Men fakta kvarstår: Det har funnits möjligheter att återkomma med ett bättre underbyggt förslag. Detta framhölls också av försäkringsbolagen vid föredragningar i utskottet.

Herr talman! Nic Grönvall önskar sig en livfullare försäkringsmarknad. Jag hoppas att han inte menar att det skall bli fler eldsvådor, inbrott och annat som skall handläggas på denna marknad. Han säger att försäkringsmäklare skall tillföras marknaden. Nu finns de redan, de är så att säga tillförda. Det lär finnas över 100 mäklare i dag enligt vad som står i betänkandet, som lever i ett laglöst tillstånd, dvs. att det inte finns några särskilda bestämmelser som reglerar hur de skall bedriva sin näring. Det har gått några år. Jag tillhör dem som yrkar att verksamheten kan få pågå ett år till. Vi har framför oss ett lagförslag som demonstrerar svårigheterna för ett nytt och litet parti att tillräckligt ordentligt kunna sätta sig in i alla de frågor som kommer på riksdagens bord. Under behandlingen i utskottet har jag fått tillfälle att lära mig mera om dessa frågor. Det har varit föredragningar av representanter för försäkringsbolag och försäkringstjänstemän. Vi har mottagit skrivelser från en organisation bland försäkringsmäklarna. Vi har i miljöpartiet förståelse för att det kan behövas en lag som ger konsumenten ett visst skydd mot äventyrliga affärsmän som vill mäkla försäkringar, men vi anser att den föreslagna lagen i just det avseendet har allvarliga brister. När vi alltför sent insåg detta återstod bara att yrka avslag på hela lagförslaget, eftersom någon motionsrätt icke förelåg. Eftersom försäkringsmäklarverksamheten har pågått i åtskilliga år, bör de kunna leva ett år till i ett laglöst tillstånd medan lagförslaget förbättras så att den verkligen ger ett fullgott konsumentskydd. Frågan om försäkringsmäklarnas samhällsnytta kan naturligtvis alltid diskuteras. Det brukar ibland heta att det är mellanhänderna som skor sig. Här uppstår alltså en mellanhand som naturligtvis ibland är samhällsnyttig, men man bör i varje fall ha rätten att se med viss skepsis på frågan. Anledningen till mitt avslagsyrkande är att regeringen i detta fall, liksom i många andra fall, i sin iver att tillämpa EG:s frihetsideal, frihet för kapitalet, lämnar full frihet till kommersiella intressen, som kan drabba konsumenterna på ett olyckligt sätt. Jag hänsyftar på att lagförslaget tillåter mäklarna att förmedla försäkringar från all världens försäkringsbolag, oberoende om dessa har koncession i Sverige eller inte. Åtskilliga remissinstanser har velat inskränka mäklarnas rätt i detta avseende och har krävt att de bara skulle få mäkla försäkringar från sådana som har koncession. Det har alltså en konsumentskyddande innebörd. Om en svensk råkar i tvist med ett utländskt försäkringsbolag och skall driva sitt tvisteärende i domstol, får han alltså driva det enligt det främmande landets lagar och i det landet. Jag tror att många försäkringstagare som råkar i den situationen önskar att deras försäkringsmäklare hade rekommenderat något annat bolag — ett med koncession. Detta problem upplever vi som så pass allvarligt att det motiverar att förslaget läggs på is. På ytterligare en konkret punkt är vi kritiska. Det föreslås att premier och eventuella skadeersättningar skall kunna betalas via försäkringsmäklarna. Vi kan inte inse att detta i något fall kan vara till fördel, men det kan medföra onödiga fördröjningar och risker för försäkringstagarna.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

Herr talman! Arne Gadd uttalade att han hade svårt att förstå avslagsyrkandet, för det är ju bättre med något konsumentskydd än inget konsumentskydd alls. Det kan man naturligtvis säga. Men jag tror mig veta, trots att jag är rätt ny i det här huset, att när man en gång har antagit en lag så är det ganska svårt att få den ändrad. Och ett sätt att med kraft säga ifrån att lagen har stora brister är just vad vi i det här läget har använt. Avsikten är att regeringen, eventuellt efter motionsyrkanden i kommande motionstider, skall kunna utarbeta ett förslag där man kan inarbeta de synpunkter i fråga om ett bättre konsumentskydd som jag har argumenterat för.
Herr talman! Jag vill egentligen bara belysa det här resonemanget om tes och antites, när nu lampan lyser på 5 § i lagförslaget och reservation 2.

Här har vi ju ändå tillgång till en marknad, och det är någonting mycket bra. Det är nämligen en marknad som avgör vilken försäkringsmäklare man vill ge sitt förtroende. Vi menar alltså att en sådan reglering som lagförslaget innehåller är en reglering vars behov inte ännu har påvisats — och då skall vi tacksamt avstå från den. Sedan överlåter jag åt Lars De Geer att argumentera när det gäller synpunkterna på reservation 3.
Herr talman! Det finns inget annat område i vårt näringsliv där en yrkesutövare som arbetar på provisionsbas är lagenligt skyldig att uppge vad han tjänar. Han bör kunna ha en möjlighet att avstå en del av sin provision för att ro hem en affär, och under sådana förhållanden skulle det vara en inskränkning i hans handlingsfrihet att tvinga honom att uppge precis vad han tjänar. Det skulle vara roligt att höra om Arne Gadd kan ge något exempel på någon annan befattningshavare som är skyldig att uppge detta. När jag i alla fall har ordet, herr talman, vill jag påpeka att det ju inte finns någon egentlig utbildningsväg för försäkringsmäklare. Det vore skillnad om det hade funnits någon examen, någon grad eller någon skola — men det finns det inte. Det är i regel så, att folk som har arbetat åt ett försäkringsbolag tröttnar på att arbeta hos ett bolag och övergår till egen verksamhet. De har alltså gått i livets hårda skola; de har inte tagit någon examen. Men man kan förutsätta att de kan mer än försäkringsbolagens tjänstemän om försäkringar — annars skulle de inte ha hamnat i det här yrket. | Jag tycker alltså att det är litet orimligt att begära att de skall ha en formell — Prot. 1988/89:126 utbildning, när det i yrket inte finns någon etablerad formell utbildning. 1 juni 1989
Försäkringamaklare Herr talman! Ett av huvudargumenten i Arne Gadds anförande var: ”Jag förstår inte vpk.” Om det beror på oss eller om det beror på Arne Gadd bör kammaren ta ställning till, inte jag.

Herr talman! Tyvärr hörde jag inte de sista meningarna i Arne Gadds anförande, så jag kan kanske inte replikera på ett tillräckligt bra sätt. Men jag hade hållit mitt anförande och Arne Gadd hade också hållit sitt, och jag har aldrig sagt att jag inte förstod Arne Gadd. Däremot har Arne Gadd sagt att han inte förstod vpk. Jag vet fortfarande inte om det är oss eller om det är Arne Gadd det är fel på.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att jag skall göra vad jag kan för att även det återstående näringsutskottsärendet skall kunna klaras av före middagsuppehållet. Det betänkande som vi här behandlar är ett betänkande som egentligen med avseende på ämnesinnehållet är av stor betydelse, nämligen konsumentens ställning i vårt samhälle. Jag har ju tidigare i denna talarstol kämpat för konsumentens ställning. Dock har det då gällt andra medel än reglering och tvång, nämligen marknadens krafter. I detta betänkande har det behandlats en serie motioner, vilka alla berör just behovet av en konsumentförstärkning genom att konkurrensen hålls garanterat fri, alltså en avreglering och ökad frihet på marknaderna som garanti för konsumentens trygghet och säkerhet. Man behöver egentligen inte säga mer än detta. Det är möjligen värt att observera att det i mängden av motioner som behandlas finns en som har skrivits med socialdemokratisk penna. Den motionen är kanske den mest väsentliga, åtminstone om man får lov att läsa innehållet så som orden har fallit. Det återstår väl att se hur orden får tolkas. Motionen, som har Grethe Lundblad som första namn, belyser just att kvalitetsbegreppet och konsumentintresset måste dominera utvecklingen av den offentliga verksamheten. Detta är ett initiativ som är mycket välkommet och som också har uppmärksammats i reservationerna, vilket har lett till ett krav på ett tillkännagivande om att synpunkterna i fråga särskilt bör beaktas. Herr talman! Det lär inte finnas stor anledning att ytterligare utveckla teserna, utan jag avbryter min framställning med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 7.

Herr talman! Jag tror att jag vågar säga att det i den här kammaren råder politisk enighet om att vi i Sverige så långt möjligt skall ha konkurrens inom handel och näringsliv. Det leder till utveckling, valfrihet och lägre priser. Vår konkurrenslagstiftning och näringsfrihetsombudsmannen, NO, är viktiga instrument för att upprätthålla en fri konkurrens mellan stora och små företag på någorlunda lika villkor. Det är ett oavvisligt konsumentkrav att konkurrenslagstiftningen är effektiv och kan tillämpas så att inga former av bruttoprisförelägganden, leveransvägran e.d. får förekomma. Vi anser att NO, i mycket större utsträckning än som i dag sker, snabbt och kraftfullt bör reagera på avarter som begränsar konkurrensen. Det tar alldeles för lång tid från det att ett ärende kommit upp till dess att NO är färdig med sitt beslut. Under den långa handläggningstiden har det företag som kanske utmanat de etablerade i sin bransch, genom t.ex. okonventionella marknadsföringsmetoder eller kraftiga prissänkningar, i praktiken mycket svårt att överleva, om leverantörerna vägrar leverans. Leverantörerna kan också försvåra en ”uppstickares” verksamhet på andra sätt, exempelvis genom en anmälan till konsumentombudsmannen, vilken resulterar i att det anmälda företaget blir sysselsatt med att besvara kritik och bevisa att dess varor eller tjänster inte är behäftade med sådana fel som övriga i branchen gör gällande. Vi anser att NO måste fatta beslut avseende leveransvägran inom avsevärt kortare tid än som nu ofta sker. Leveransvägran måste omedelbart upphöra, även om ett ärende inte är färdigbehandlat. Om sanktioner tillåts förekomma under den tid som ett ärende kan få vänta på utredning kan denna väntetid betyda slutet för företaget. Men, herr talman, då måste det också finnas kraft i form av sanktionsmöjligheter att sätta bakom NO:s eller KO:s beslut. De straffsanktionerade förbuden behöver utökas med förbud mot priskarteller och marknadsdelningskarteller, s.k. horisontell prissättning. Vidare behöver lagstiftningen för kontroll av företagsförvärv utökas. Det finns i folkpartiets motion exempel på hur osunda företagsförvärv kan gå till. Konkurrens betyder ibland hårda villkor. Man måste inse att företagen vill vara kraftfulla konkurrenter, som kan vinna över andra konkurrenter. Det ligger i sakens natur och utgör själva stommen i det marknadsekonomiska systemet. Det skapar mångfalden och prispressen och är till glädje för konsumenten. Men det fordrar en lagstiftning som kontrollerar spelreglerna och som effektivt förhindrar osunda och oetiska inslag. Herr talman! Det finns i år en rad folkpartimotioner där motionärerna tar upp just konkurrenspolitiken. Även moderata samlingspartiet, socialdemokratiska ledamöter och miljöpartiet har motionerat i den frågan. Det är naturligtvis ingen slump att så många olika motioner väckts i frågan. Det händer när marknaden är hård att god etik och schysta metoder emellanåt åsidosätts, och de mest flagranta övergreppen har också observerats. Nu har en utredning tillsatts, som skall se över konkurrenslagstiftningen Prot. 1988/89:126 och förstärka den. Det är bra. Men är direktiven tillräckliga för att göra 1 juni 1989 konkurrenslagen verkligt effektiv? Vi anser inte det. Vi tycker att de i vissa avseenden inte är tillräckligt vägledande för kommitténs arbete. Exempelvis finns i direktiven inte något uttryckligt uppdrag som tar sikte på den typ av konkurrensbegränsning som just leveransvägran utgör. Vi anser därför att kommittén bör ges tilläggsdirektiv med inriktning på detta och på övriga berörda frågor. Vi vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen på den punkten. Att ge tilläggsdirektiv nu borde vara en enkel sak, eftersom kommittén så nyligen är tillsatt och egentligen ännu inte kommit i gång med sitt arbete. Herr talman! Jag yrkar med det här bifall till reservationerna 1, 2,4, 5 och 7. I samtliga dessa eftersträvas en effektivare konkurrenslagstiftning.

Herr talman! I det här betänkandet har vi stött en enda reservation, och det är reservation 6 om främjande av decentraliserad produktion. Det finns starka skäl att främja en sådan produktion, framför allt på livsmedelsområdet, och det finns också starka regionalpolitiska skäl att göra insatser i detta syfte. Jag yrkar bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har ibland anförts att miljöpartiets näringspolitik har varit svår att förstå. Det beror kanske på att vi utgår från andra värderingar än dem som varit vanliga i detta hus. Vi menar att frihet är av stort värde för den enskilde och för grupper av människor, så länge den stimulerar människors kreativitet och inriktas på mål som inte kommer i konflikt med grundläggande solidaritetskrav. Dem har vi, som ni kanske vet, definierat så här: Solidaritet med djur och natur, solidaritet med andra folk, solidaritet med människor i vårt eget land och solidaritet med kommande generationer. Det leder till att vi vill främja frihet för de enskilda människorna och för de små företagen men lägga hämsko på de stora företagens - monopolens och de transnationella företagens — verksamhet och rörelsefrihet. När makten blir stor behöver den vissa bojor. I detta betänkande behandlas två problem som berör de små företagen. Det gäller leveransvägran. Det händer att grosshandelskedjor genom sin leveransvägran hindrar små affärsföretag att erbjuda allmänheten sina tjänster, trots att deras affärsidé och lokalisering kan vara idealiska från allmänhetens synpunkt. Jag yrkar bifall till reservation nr 3, vari det krävs att frågor kring leveransvägran utreds av den nu tillsatta utredningen. Det andra problemet som tas upp i betänkandet är de hinder som både från producentkooperation och av maskinleverantörer lär resas mot försök att etablera företag i mindre skala inom livsmedelsområdet. Vi menar att sådana försök bör uppmuntras från samhällets sida. De leder till decentralisering, lokal produktion, mindre företag och en mindre sårbar samhällsstruktur, vilket är beaktansvärt från försvarssynpunkt och mycket oftare borde 9 komma in i våra överläggningar. Jag yrkar att sittande utredning om konkurrensfrågor på allvar skall ta sig an de frågor som gäller livsmedelsförsörjning genom mindre företag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 6!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

Den kommitté som regeringen beslutade tillsätta i februari har till uppgift att utreda hur konkurrenspolitiken ytterligare skall kunna förstärkas och vilka av de hinder som i dag finns som behöver avskaffas för att konkurrensen skall fungera. Kommittén har mycket omfattande direktiv. De finns att läsa i sammanfattning i betänkandet. Arbetet i kommittén har kommit i gång, och den skall redan före årsskiftet avge sitt första delbetänkande med förslag till åtgärder inom den reglerade sektorn. Det handlar exempelvis om de frågor som berörts av vpk och miljöpartiet. De allra flesta förslagen i motionerna som också resulterat i reservationer återfinns i utredningsdirektiven. Jag skall strax återkomma till undantagen. Däremot säger självfallet direktiven inte vilka slutsatser utredningen skall dra, vilket reservanterna i flera fall anser. Om det var så skulle vi ju inte behöva någon utredning. Motionärernas önskemål är alltså i de allra flesta fall redan under behandling. Så till undantagen. Det ena är motion N246 av Grethe Lundblad m.fl. där förutom frågor som även berörs i direktiven den offentliga verksamheten diskuteras. Den motionen följs upp i en reservation av de borgerliga partiernas företrädare. Som vi konstaterar i betänkandet behandlas frågor som rör effektiviseringen av den offentliga sektorn och konsumentnyttan redan inom regeringskansliet, och det pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra förhållandena på detta område. Vi anser också att motionärernas önskemål i allt väsentligt redan är uppfyllt.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

Herr talman! Jag måste säga att jag blir litet förvånad över socialdemokraternas bristande intresse för vad leveransvägran innebär och över att de inte alls vill diskutera frågan om tilläggsdirektiv i denna fråga. Den frågan ingår faktiskt inte i kommitténs arbete. Att våra önskemål skulle vara tillgodosed Prot. 1988/89:126 da i kommitténs arbete är ju inte ett riktigt korrekt påstående. Detta är en — 1 juni 1989 mycket allvarlig fråga som nu alltså lämnas utanför kommitténs arbete. När motionärer kommer med konkreta förslag och då man verkligen borde kunna instämma i att det finns anledning att utreda de frågorna, tycker jag att man också borde kunna göra det, oavsett från vilket parti motionärerna kommer. Jag kan bara notera att när det gäller den socialdemokratiska motionen om kooperationen har helt plötsligt den socialdemokratiska majoriteten i utskottet funnit anledning att ge tilläggsdirektiv till utredningen. Det är en litet osund behandling av frågan.

Herr talman! Vi i majoriteten har alltså uppfattningen att det finns utrymme i de nuvarande direktiven att ta upp dessa frågor, Gudrun Norberg. Eftersom folkpartiets representant i kommittén är tjänstgörande talmannen är jag övertygad om att de också kommer att diskuteras. Däremot ryms inte de särskilda frågor som rör kooperationen i utredningsdirektiven.
Herr talman! Det tror jag också. Jag är helt övertygad om att vår representant på ett förtjänstfullt sätt kommer att ta upp dessa frågor i kommittén. Eftersom dessa motioner på förekommen anledning har väckts och kommittén har tillsatts så nyligen och egentligen inte kommit så långt i sitt arbete borde det vara lämpligt att vidarebefordra dessa synpunkter till kommittén, så att de formellt infogades i arbetet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en motion som jag har skrivit angående de krav man bör ställa på en utredning av konkurrenspolitiken också med hänsyn till att det har nämnts att man i den utredningen vill ta upp frågan om effektiviteten i den offentliga sektorn. Vi socialdemokrater vill ju ha en offentlig sektor på för medborgarna viktiga områden där inte ekonomi, bostadsort eller samhällsställning får inverka på den hjälp man får. Därför är det mycket viktigt att vi har en effektiv offentlig sektor men samtidigt en offentlig sektor som verkligen tar hänsyn till konsumenternas intressen. Reservanterna skriver i sin reservation med anledning av min motion att ”ett väsentligt medel att uppnå en sådan” förbättring är en ”ökad valfrihet”. Det synes alltså för reservanterna vara den enda utvägen att förbättra för konsumenterna i den offentliga sektorn att välja enskilda initiativ. Det har jag icke alls gett uttryck för i min motion. Jag har nämligen sagt att det är de offentliga beslutsfattarna som skall se till att den offentliga verksamheten skall beakta både servicebehov och andra för konsumenterna viktiga behov. 93 Jag tror att vi behöver en stimulerande kritik av den offentliga sektorn, men vi skall ju inte lägga ned den. Framför allt skall vi inte lämna över den till privata affärsintressen. Herr talman! När man läser min motion och tolkar den på ett sätt som en viss potentat tolkar Bibeln kan jag inte följa med i resonemanget, och jag tänker inte rösta för reservationen.

Herr talman! Jag återkommer till reservationen om leveransvägran. Jag menar att frågan om leveransvägran är en viktig fråga. Den behandlas inte i kommittédirektiven. Därför finns det all anledning, som Gudrun Norberg har sagt, att verkligen ta upp den. Det är småaktigt av utskottsmajoriteten att av någon sorts prestigeskäl inte kunna ge regeringen till känna att detta är en viktig fråga som bör finnas med i utredningen.
Herr talman! Det är litet grand med sorg i hjärtat jag konstaterar att partibundenheten och möjligen partipiskan fungerar så intensivt att Grethe Lundblad i stället för att glädja sig över att hela borgerligheten ansluter sig till hennes tankar här förklarar att hon skall avstå från att stödja sin egen motions huvudidéer. Det krävs bättre motiv, Grethe Lundblad, för att jag skall kunna acceptera att det finns annat än partipiskan bakom den ståndpunkt som Grethe Lundblad har, eftersom ju texten i reservationen bara representerar reservanterna, men innehåller tankar som såvitt jag kan förstå mycket väl återspeglar vad Grethe Lundblad har skrivit i sin motion. Jag vill alltså med beklagande konstatera att den politiska friheten tycks vara satt på undantag.
Herr talman! Jag har först i dag upptäckt vad som stod i den här reservationen. Jag har inte varit utsatt för vare sig piska eller något liknande, men jag vill gärna säga att jag kan hålla med om att det finns mycket i reservationen som är bra. Men slutet kan jag absolut icke acceptera. Där säger man: ”Ett väsentligt medel att uppnå en sådan ökad valfrihet är en stimulans av enskilda alternativ till de offentliga monopolen” ; inte heller kan jag hålla med när man påstår att syftet enbart är en ökning av valfriheten för konsumenterna mellan enskilda alternativ. I den slutsatsen instämmer jag inte, och därför deltar jag inte heller i röstningen på reservationen.
Herr talman! Det är ju bra att få sådana förtydliganden, där socialdemokratin alltså verkligen tappar ansiktet. Konsumenterna skall bara gynnas och ha det bra — om det kan ske genom inskränkningar i friheten. Men när någon säger att konsumenten skall gynnas genom att valfriheten stärks och att en verklig valfrihet etableras, då blir det konsumentfientligt! Det var ett hårdhänt avslöjande, Grethe Lundblad.
Prot. 1988/89:126 Herr talman! Det är mycket förvånande att man kan påstå att texten är — 1 juni 1989 felaktig i vår reservation och att man inte kan ställa upp på den så till vida att enskilda initiativ och enskilda verksamheter, kompletterande till den offent | liga sektorn, inte skulle öka valfriheten. Är detta verkligen ett fel i vår reservation? I så fall kan jag förstå att Grethe Lundblad inte kan ställa upp på | den. Men jag kan inte finna annat än att just valfriheten stärks om det tillkommer fler enskilda verksamheter.
Herr talman! Jag vill gärna säga att min motion har syftat till att skapa ett större intresse för konsumentpolitiska resonemang inom den nuvarande offentliga sektorn inom den organisation som finns ute i kommuner och landsting. Därför nämnde jag vissa områden där man tyckt att det skulle kunna ske förbättringar. Jag vill gärna säga att man har precis samma problem som konsument när man konsumerar privata tjänster. Det är alltså inte någonting som är speciellt för den offentliga sektorn. Men jag tycker faktiskt att de ansvariga politiskt valda beslutsfattarna i olika institutioner skall vara mycket uppmärksamma just på konsumentaspekterna. Det är en viktig del av den politiska verksamheten att se till att de människor man betjänar verkligen får den bästa tänkbara service.
Herr talman! Jo, jag förstår det, och vi tyckte att motionen i vissa bitar var väldigt bra, just där man tar upp konsumentintresset och valfriheten gentemot monopolen. Det är ju detta som görs i motionen, och vi har skrivit en reservation där vi tycker att vi tillgodoser just dessa intentioner i motionen. Detta kan väl inte vara fel. Det är oerhört förvånande att Grethe Lundblad inte ställer upp på reservationen, som ju är ett stöd för hennes motion.
Herr talman! Ordet valfrihet finns inte nämnt i min motion på en enda rad.
Herr talman! ”Valfrihet” finns inte, men ”konkurrens” finns, och konkurrens måste betyda flera olika utbud. Finns det flera olika utbud, måste det innebära valfrihet för konsumenten.
Herr talman! Jag har använt uttrycket ”konkurrens” när det gällt den privata sektorn och när det gällt varor och tjänster som konsumenterna skall ha. Jag har däremot inte använt detta uttryck när det gällt den offentliga sektorn. Där har jag talat om att man skall förbättra konsumentintresset och konsumentservicen i den offentliga sektorn. — Jag tror att man en annan gång bör läsa min motion bättre. Jag är dock glad över att ni är intresserade av att förstärka dessa saker, 95 både i offentlig sektor och inom den privata sektorn, men jag tycker inte att man skall försöka vantolka en motion i ett syfte som gäller vilka medel man vill använda. Jag har icke alls anvisat de medel som reservanterna här har anvisat.
Herr talman! Då tycker jag att det är en honnör mot den privata sektorn att tala om konkurrens när det gäller den privata sektorn. Det är just det som är finessen: att konkurrensen finns både inom den privata sektorn och inom den privata sektorn kombinerad med den offentliga sektorn. Det är den konkurrensen som vi vill ha. Därför tyckte vi att det här var en bra motion, och den har vi stött.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 33 behandlas Sveriges Investeringsbank. Banken bildades 1967. Vi moderater var redan på den tiden mycket kritiska till dess bildande och intentioner. Den skulle kunna finansiera stora och särskilt riskfyllda projekt genom att ha en högre räntesats på de lånen än på andra lån. Vi tycker att erfarenheterna av Investeringsbanken inte har varit särskilt positiva och är därför glada — i och för sig — för att regeringen nu framlägger ett förslag om att avveckla innehavet av Investeringsbanken, men vi tycker inte att formerna för avvecklingen är särskilt tilltalande. Man vill sälja rörelsen i Investeringsbanken till PKbanken genom att öka det statliga ägandet i PKbanken — man får alltså betalt i aktier i PKbanken när man säljer Investeringsbankens rörelse — och behålla de aktieinnehav som Investeringsbanken har i ett nytt statligt investmentbolag. Detta har jag väldigt liten förståelse för. Jag vill först och främst säga att jag är mycket tveksam till att staten såsom helt dominerande ägare av PKbanken gör affärer med sig själv och säljer Investeringsbankens rörelse till den likaså statligt dominerade PKbanken. Ur etisk synvinkel kan det ifrågasättas om detta är en riktigt bra affär, i synnerhet som man inte velat gå in och begära anbud på Investeringsbankens rörelse från andra intresserade spekulanter. Vi har av den orsaken yrkat avslag på regeringspropositionen. Vi tycker att Investeringsbanken skall avvecklas som bank. Vi tycker att dess rörelse skall bjudas ut till försäljning. Vi tycker att staten skall sälja den till den person eller det företag som är beredd att betala mest för den, så att skattebetalarna kan tillgodogöra sig så stor likvid som möjligt. Vi tycker också att vi skall försöka få betalt i pengar och inte i form av ett ökat statligt ägande i något annat företag. Dessutom tycker vi att vi skall Prot. 1988/89:126 | försöka sälja de aktieinnehav som i dag finns i Investeringsbanken till andra = 1 juni 1989 företag eller privatpersoner. Vi ser inte något som helst behov av ett nytt statligt investmentbolag; sådana finns det tillräckligt av utan att de kunnat uppnå något speciellt positivt som motiverar att man skall starta ännu ett. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på propositionen och bifall till reservation 1, som innebär en begäran om ett nytt förslag från regeringen med intentionen att sälja Investeringsbankens rörelse till högstbjudande och avyttra aktieinnehavet i Investeringsbanken.

Herr talman! I och för sig är ju vi i folkpartiet positiva till utförsäljning av statliga företag, särskilt sådana som arbetar i konkurrens med privata. I fallet Sveriges Investeringsbank kan jag också instämma i vad Per Westerberg sade förut: När den bildades var folkpartiet motståndare till att den skulle bildas. Därför har vi inga invändningar mot att den nu försäljs. Försäljning av statliga företag har ju varit föremål för rätt mycken debatt i kammaren. Jag tänker då på Procordia, Norrlands Cellulosa Bolag och Uddevalla Shipping, där vi hade en ganska intensiv debatt för ett par månader sedan som jag tycker ledde till att industridepartementet, när man nu säljer ut delar av SSAB, Svenskt Stål AB, har tagit intryck av den kritik som i de fallen riktades mot hanteringen av Procordia, NCB och Uddevalla Shipping. Men nu är det inte fråga om ett industriföretag utan om en bank. Dessutom är det en bank med speciella privilegier. Den arbetar delvis med statliga garantier, den får äga aktier, och den är inte underställd bankinspektionen. Jag vill erkänna att jag har själv en viss erfarenhet, för jag satt i styrelsen för Sveriges Investeringsbank under åren 1974—1978, och då tyckte jag att banken hade en viss mission att fylla, därför att de åren präglades av ganska snäva kreditrestriktioner och en påtaglig brist på riskkapital. Då fanns faktiskt en viss anledning att se positivt på Investeringsbanken. Men sedan kreditmarknaden helt avreglerades 1985 finns egentligen inget motiv att ha banken kvar i statlig ägo. Däremot vill vi i folkpartiet helt avslå propositionen, därför att den gäller en affär där staten säljer till sig själv, där staten inte frigör några pengar och där staten inte alls har tillåtit någon konkurrens vid försäljningen. Vi anser i stället att försäljningen borde ordnas så att banken bjuds ut på marknaden och säljs till högsta budgivare samt att man lät SIB-Invest, alltså bankens innehav av aktier, försäljas på fondbörsen, antingen som ett paket eller bit för bit, varje aktiepost för sig. Om man gjorde de här två sakerna, skulle staten ha en mycket stor chans att få tillbaka det avsevärda kapital som staten har satsat i Sveriges Investeringsbank och därmed minska statsskulden och räntorna på statsskulden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1, innebärande att propositionen avslås och att man inleder ett nytt förfarande, där man säljer Sveriges Investeringsbank till den högstbjudande.

Herr talman! Investeringsbanken inrättades, som Per Westerberg sade, fr.o.m. budgetåret 1967/68 med syfte att skapa en ny och effektiv form för långfristig finansiering av produktiva investeringar i näringslivet, som det hette. Bankens verksamhet skulle inriktas i första hand mot investeringsobjekt som inte kunde tillgodoses på den existerande kapitalmarknaden, trots att de kanske framstod som lönsamma. Från centerpartiets sida såg vi positivt på tillkomsten av Investeringsbanken och de funktioner den skulle ha. Men vi krävde samtidigt att verksamheten skulle utformas så att monopol och ökad maktkoncentration skulle undvikas samt att banken inte skulle få användas i socialiseringssyfte inom näringslivet. Det har hänt mycket sedan banken inrättades. Kreditmarknadens struktur har förändrats. Investeringsbanken bildades i en tid av knapphet på krediter och riskvilligt kapital. I dag är situationen annorlunda. Utbudet av finansiella tjänster har ökat mycket kraftigt och blivit alltmer varierat. Behovet av ett statligt finansieringsinstitut, med den roll som Investeringsbanken avsågs ha, har minskat. Det är mot den bakgrunden som vi från centerns sida kan biträda förslaget att Investeringsbanken skall avvecklas. Det kan ske utan negativa konsekvenser för näringslivsutvecklingen och utan att man äventyrar viktiga investeringsobjekt och åtgärder för omstrukturering i näringslivet. Banken har under de senaste åren heller inte haft en avgörande roll för näringslivets finansiella behov. Däremot, herr talman, kan vi inte acceptera formerna för bankens avveckling. I många olika sammanhang — bl.a. i fjol i samband med affären mellan PKbanken och Carnegie — har vi angett vilka riktlinjer som bör gälla vid försäljning av statliga företag. I ett betänkande som kommer att behandlas senare här i kammaren har vi upprepat de ståndpunkterna. Ett spritt enskilt ägande och en fri konkurrens är grunden för en vital och fungerande marknadsekonomi. Åtgärder som leder till ökad maktkoncentration — oavsett om denna är privat eller offentlig — tar vi avstånd från. Vid en försäljning av statliga företag är det viktigt att det finns spärregler som förhindrar att dominerande aktieposter samlas i en ägares hand. Det nu aktuella förslaget, att staten skall överlåta sina aktier i Investeringsbanken till PKbanken, uppfyller inte de krav som vi anser måste ställas på formerna för avveckling av banken. Förslaget innebär att statens ägarandel i PKbanken ökar, vilket går stick i stäv med de intentioner som fanns i fjol när regeringen ställde sig bakom affären med Carnegie Fondkommission. Den affären utlöste ju stark kritik inom de socialdemokratiska leden. Man kan då något stillsamt undra och på goda grunder anta att regeringen med den här affären vill balansera av kritiken från de egna leden mot affären mellan PKbanken och Carnegie Fondkommission. Från centerns sida är vi positiva till en försäljning av både PKbanken och Investeringsbanken, men försäljningen får inte ske på ett sätt som innebär att tänkbara köpare diskrimineras, och det är vad som sker med regeringens förslag. Vi tycker att regeringen borde ha låtit andra aktörer på marknaden vara med och ge anbud på banken och på så sätt få en annan värdering avden. — Prot. 1988/89:126 Det finns heller inget skäl för att inrätta ett investmentbolag, SIB-Invest, 1 juni 1989 något som också ingår i regeringsförslaget. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1. SVS ver ner

Herr talman! Sveriges Investeringsbank föreslås bli försåld till PKbanken i en ganska kortfattad proposition från regeringen. Jag roade mig med att leta reda på den proposition från 1967 där regeringen föreslog att denna bank skulle inrättas, och den var inte kortfattad utan ganska omfattande. Jag satte upp mig för tio minuters anförande här, men jag skall inte plåga kammaren med att läsa ur den propositionen, även om det kunde vara lärorikt att höra vilka motiv som fanns. De motiv som anfördes var utveckling av industrin, förnyelse, ekonomisk tillväxt, anknytningar till då liggande långtidsutredningar och behovet av riskvilliga framtidsinriktade investeringar. Från miljöpartiet yrkar vi avslag på förslaget att lägga ner banken. Vi menar att även om man nu kan påstå att situationen i dag är en annan, dvs. att det är gott om pengar, föreligger alltid ett prioriteringsproblem. Resurserna är aldrig obegränsade, och vissa verksamheter kan, precis som 1967, ha svårt att hävda sig därför att de inte är lönsamma på kort sikt utan det krävs ett längre perspektiv för att motivera dem. Det är just den längre sikten och de ansvarsfulla investeringarna vi vill trycka på — ekologiskt ansvarsfulla investeringar, sådana som minskar sårbarheten i samhället, sådana som stöder småskalighet, biologiskt jordbruk och återvinningsprojekt. Det finns ett stort behov av att starta nya projekt som skall ersätta kärnkraften, antingen genom ny produktion av energi i olika former eller genom hushållning med energin. Dessa åtgärder bör kombineras med en statlig styrning i en riktning som gynnar ekologiskt viktig och sund teknik och som bromsar skadlig utveckling av typen snabbt ökande biltrafik och snabbt ökande konsumtion av energi på andra områden. Därför menar vi att Investeringsbanken bör bibehållas men att det skall ske en ny inriktning där man skriver in att just sådana här ekologiskt sunda investeringar med sikte på energiförsörjning i ett nydanat energisystem bör prioriteras. Det hindrar naturligtvis inte att banken kan fungera även enligt gamla principer, som står i dess nuvarande statuter, med uppgift att i allmänhet ägna sig åt näringslivets förnyelser. Vi tycker att det är kortsiktigt att lägga ned banken. Att påstå att det just nu är gott om pengar är icke tillräckligt skäl. Det finns starka skäl att bibehålla den möjlighet Investeringsbanken utgör och att förnya den möjligheten. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2.

Herr talman! Regeringen har i proposition 1988/89:143 föreslagit att staten skall överlåta aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken. Majoriteten i näringsutskottet har inget att invända mot regeringens förslag. 929 Motiven för att överlåta statens aktier till PKbanken har sin bakgrund i att kreditmarknadens struktur har delvis förändrats. Utbudet av finansiella tjänster har vuxit och blivit alltmer varierat. Investeringsbanken bildades i en tid av knapphet på krediter och riskvilligt kapital, något som inte längre är förhållandet på samma sätt som vid tiden för bolagets bildande. Mot denna bakgrund anser majoriteten i näringsutskottet, liksom regeringen, att en överföring av rörelsen i Investeringsbanken till PKbanken är en riktig åtgärd. PKbanken tillförs på detta sätt en värdefull kompetens. PKbankens kapitalbas breddas och verksamhetsförutsättningarna stärks. Därmed blir PKbanken bättre rustad inför de kommande omstruktureringarna av kreditmarknaden och inför en alltmer hårdnande internationell konkurrens. Avtal har träffats med PKbanken om att PKbanken övertar samtliga aktier i Investeringsbanken. Övertagandet finansieras till största delen genom att staten som betalning erhåller nyemitterade aktier i PKbanken. För en banks kreditgivning gäller vissa villkor. Med hänsyn till detta kan inte större delen av den aktieportfölj och en mindre del av den kreditportfölj som Investeringsbanken har föras över till PKbankskoncernen. Näringsutskottet har mot den bakgrunden godkänt regeringens förslag om att denna egendom överförs till Investeringsbankens dotterbolag SIB-Invest AB. Med hänsyn till risknivån i SIB-Invest AB:s engagemang bör den statliga garantin överföras till SIB-Invest AB. Garantins belopp minskas betydligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets betänkande nr 33 och avslag på reservationerna.
Herr talman! Helt kort: Det är inte frågan om PKbanken bör säljas utan hur den skall säljas som varit oppositionens huvudfråga. Vi tycker det är särskilt anmärkningsvärt när PKbanken, som i dag är börsnoterat, är den enda som vad vi kan förstå fått vara med om att bjuda på Investeringsbankens rörelse. Det är den kritiken vi sätter in. Vi tycker att alla som haft intresse av denna rörelse borde ha fått vara med och bjuda. Annars uppstår lätt tvivelsmål om att det gått ojävigt till, genom att staten i praktiken varit både köpare och säljare, i alla fall med dominerande intresse. Den andra punkten är att vi fortfarande inte ser något motiv till att vi behöver ett nytt statligt investeringsbolag SIB-Invest.
Herr talman! Vi i miljöpartiet opponerar oss också, men med andra argument. Vi anser att banken kan och bör ha en uppgift i framtiden. Jag kan inte se att Birgitta Johansson på något sätt gendrev detta i sin argumentering. Hon påstår att det är gott om krediter. Det må vara hänt att det är gott om krediter i dag, men krediter är det aldrig gott om — det finns alltid en prioritering av vilka investeringar som skall gå först. Jag nämnde ett stort antal investeringar som jag menar inte annars kommer till stånd i den utsträckning de borde om vi vill ha ett miljövänligare Prot. 1988/89:126
Herr talman! Till Per Westerberg vill jag säga att industridepartementet och PKbanken låtit värdera Investeringsbanken genom två oberoende värderingsinstitut. På det sättet har man ändå åstadkommit en viss konkurrens så att en prisbildning kunnat ske.
Herr talman! Till Birgitta Johansson vill jag säga att en värdering är en sak, men förekomsten av flera konkurrerande anbud en helt annan. Det skulle vara möjligt att få mycket bättre bud om man utbjudit banken till försäljning till alla banker, och det hade varit konkurrensneutralt.
Herr talman! Jag instämmer helt med Lars De Geers sista anförande. Dessutom har vi haft ganska dåliga erfarenheter av hur värderingar har landat vid tidigare tillfällen. De har inte alltid visat sig vara desamma som marknadens värdering.
Herr talman! Jag kan konstatera att Birgitta Johansson inte på något sätt talat om för mig hur de investeringar som jag menar är angelägna skall kunna komma till stånd, och varför inte Investeringsbanken skulle kunna vara ett redskap för just den typen av investeringar som inte på den allmänna marknaden är prioriterade.